Herr talman! Jag är inte någon bromotståndare. Jag anser tvärtom att det är mycket positivt att bygga broar mellan människor antingen det gäller rent andligt eller bokstavligt. Jag har svårt att tro att människor i grunden är emot brobyggen.

Trafikutskottets betänkande har inte övertygad mig om att hänsynen till miljön har tillvaratagits på ett tillfredsställande sätt. Jag är således inte beredd att lämna fullmakt till regeringen att fortsätta förhandlingarna om bron och på det viset lämna carte blanche till Georg Andersson, särskilt inte efter det inlägg som Georg Andersson hade i debatten på förmiddagen. Jag tycker inte att kommunikationsministerns inlägg gav tecken på att man verkligen bekymrar sig om miljön i regeringen. För tolv år sedan blev jag för första gången invigd i turerna kring brofrågan. Jag var på ett årsmöte i Lund då den internationellt kände professorn i kulturgeografi Torsten Hägerstrand höll ett anförande och redogjorde för de olika turerna och gjorde en samhällsvetenskaplig analys av brofrågan. Hans slutsats var att det inte var samhällsvetenskapligt försvarbart att bygga en bro. För mig var det en mycket övertygande redovisning. Vad har då hänt under de senaste 10--15 åren som gör att det är så angeläget just nu att bygga en bro? Miljömedvetandet är mycket större i dag än det var för 10--15 år sedan. Luftföroreningarna är ett allvarligt problem, som vi inte kan lösa genom att stimulera till ännu mer biltrafik. Dessutom har integrationen i Europa och sammanslagningen av Öst och Västtyskland inneburit att helt nya resvägar har öppnat sig. Det verkar inte som om broförespråkarna bryr sig särskilt mycket om de förändrade möjligheterna och hoten. De stirrar sig blinda på att alla svenskar och norrmän skall resa genom Danmark till vilket pris som helst, till priset av en försämrad miljö och höga kostnader. Det kommer också påverka att västkusten som är mycket känslig och mycket drabbad av luftföroreningar. Vi kommer att få en ökad trafik på västkusten. Inte minst med tanke på de djupa spår luftföroreningarna har satt i skogarna på västkusten kan man inte heller ställa sig bakom en sådan stimulans som bron skulle innebära. Jag har också hört påståenden om att om man är motståndare till bron så skulle man vara för en isolationistisk hållning. Man skulle då anse att vi skall vara oss själva nog här i Sverige och att vi skall isolera oss med vattnet. Jag tror inte alls att det stämmer. Tidigare talare har t.ex. jämfört Öresund med berg. Det går inte att jämföra på ett sådant sätt. Vattnet utgör också ett kommunikationsmedel och ett sätt att ta sig fram. Vi är i dag inte isolerade. Det finns förbindelser mellan Danmark och Sverige. När man hör broförespråkarna tala verkar det som om sådana förbindelser inte existerar. Det verkar som om man tror att sundet består av en Berlinmur som plötsligt skall raseras. Det är dock inte en verklighetsbeskrivning, åtminstone inte en som jag kan ställa mig bakom. När vissa broförespråkare, framför allt från Malmöregionen, talar om att man skall slå ihop Malmö och Köpenhamn och forma en Örestad, ser jag det också litet som en illusion. Det gäller olika kulturer. Vi har i dag ett kulturutbyte, men jag tror att det är en illusion att inbilla sig att det skall bli en enhet. Med det underlag vi har i dag kan jag inte ställa mig bakom och förespråka att regeringen skall gå vidare med ett brobygge.

Herr talman! Vad kan en Öresundsbrodebatt angå en västerbottning? Det vill jag ta ett par minuter av kammarens tid i anspråk för att tala om. En bro över Öresund kommer att få konsekvenser också för oss som bor i Västerbotten eller andra Norrlandslän. Det gäller t.ex. kostnaderna. Jag förutsätter, trots vad som sägs, att bron kommer att kosta skattemedel i en eller annan form -- statliga eller kommunala. Det är kostnader som förstärker tendensen att stora samhällsinvesteringar koncentreras till södra och mellersta Sverige -- i detta fall södra Sverige. Utifrån principen att vi bara har en kaka att dela på måste detta innebära att nödvändiga satsningar i norra Sverige får stå tillbaka. Vi har nyligen haft en uppslitande debatt om inlandsbanan. Då ansågs kostnaderna för fortsatt drift och framtida investeringar vara oöverkomliga att klara för socialdemokrater och moderater, trots att dessa kostnader jämfört med detta projekt är en spottstyver. Det gäller också miljöeffekterna -- dels de storskaliga skador på miljön som en ökande trafik och stora trafikanläggningar orsakar, dels skador på mikronivå för livet i havet och på land. Jag kan inte förstå, Georg Andersson, hur en bro över Öresund kan förenas med de målsättningar om en bra trafikmiljö och en bra miljö i övrigt som riksdagen beslutade om i enlighet med den trafikpolitiska propositionen år 1988. Det har sagts flera gånger i dag och det är oomtvistligt att den här bron kommer att medföra ökad trafik i ett område som är allvarligt skadat av nedsläpp och försurningar. Jag har själv varit i södra Sverige och Skåne och sett urlakningen i jordlagret. Man är där nere på pH nivåer som är mycket allvarliga, och enligt vissa forskare riskeras en total kolaps. Till de allvarligaste invändningarna mot Öresundsbron hör de som handlar om hotet mot Östersjöns överlevnad. Östersjön är ett hotat hav även utan ett brobygge. Därom råder det inga tvivel. De låga salthalterna och den ringa genomströmningen, som nämnts av flera talare före mig, är problem som borde leda till kraftfulla åtgärder för att förbättra situationen. I stället är man nu eventuellt beredd att satsa på ett brobygge. Nu kommer jag till det som gäller oss som bor i norra Sverige. Östersjön är den livsmiljö där laxen -- den naturproducerande och den odlade -- lever, innan den går tillbaka till de Norrlandsälvar där den föddes. Under ett antal år har man satsat tid och pengar för att bygga upp de stora och livskraftiga laxstammar som en gång fanns i dessa områden. Ett antal stora projekt är på gång i Norrbotten och Västerbotten och även längre ned utefter kusten. Man har arbetat med att skapa förutsättningar för att varje älv skall kunna återuppbygga de laxstammar som är artegna. De skall där kunna leva ett naturligt liv och reproducera sig av egen kraft. Östersjön är en nödvändig del i laxens livscykel. Om Östersjön förstörs kommer laxen inte att kunna leva vidare. Dessa satsningar görs också för att öka turismen. Fisketurismen är en viktig näring för Norrlandslänen och utgör en ökande del av turismen. Av en undersökning SCB har gjort för fiskeristyrelsens räkning framgår att 2,2 miljoner människor fritidsfiskat under det senaste året. 42 % av dessa har fiskat i åar och älvar. För oss i norra Sverige är detta en icke föraktlig del av turism. Vi är rädda om den och vi vill inte se den förstöras. Östersjön ytterligare försämras och kanske t.o.m. får till resultat att Östersjön dör -- det finns tecken som tyder på det -- rycker man undan benen för det växande fritidsfisket och försvårar en positiv turismutveckling i Västerbotten och övriga Därför är en bro över Öresund en angelägenhet också för oss som bor i norra Sverige. Därför finns det också i Västerbotten en kraftig opinion mot en bro över Öresund. Efter alla argument som har förts fram här i dag är det svårt att tro att det över huvud taget skall finnas någon som är beredd att ta det här beslutet i dag. Jag skulle vilja vädja till fler socialdemokrater än Frågan om den här bron behöver utredas ytterligare.

Herr talman! Debatten hittills har klargjort att Öresundsbron är en mycket stor miljöfara och att broförespråkarna blundar för detta. Man blundar också för de försvarspolitiska aspekterna. Broar är av stor militärstrategisk betydelse, och transporter blir alltmer betydelsefulla för försörjningen i kris och krig. Men i propositionen sägs ingenting om brons försvarspolitiska betydelse. Det görs det inte heller i det betänkande vi har på bordet. Jag försökte förgäves få försvarsutskottet att yttra sig. Men majoriteten ville inte när det kom till kritan. Varför? I försvarsutskottet hade vi tid. Vi var färdiga med vårt stora betänkande om försvarspolitiken. Inte heller massmedia har tagit upp försvarsaspekterna i anslutning till en eventuell Öresundsbro. Det som finns på detta område är Öresundsdelegationens betänkande 1989. På motsvarande sätt finns två yttranden med likartat innehåll från överbefälhavaren av den 30 november Ds1988:39, refereras dessa yttranden från försvaret mycket summariskt. Mot den här bakgrunden, dvs. regeringens och försvarsutskottsmajoritetens försök att förtiga försvarsproblemet, måste jag ta upp tiden med att något lyfta fram dessa yttranden från ÖCB och ÖB. Det räcker inte med att bara konstatera att myndigheterna sammanfattningsvis inte avstyrker broföretaget. Man måste se vad det kostar ur försvarssynpunkt att genomföra brobygget. Överbefälhavaren visar på att ett brobygge kräver kompenserande försvarsåtgärder. Jag citerar: ''En fast förbindelse över Öresund får under inga förhållanden oförstörd disponeras av en eventuell angripare. Den måste därför förses med förstöringsanordningar. Beredskapsåtgärder måste vidtagas för försvar respektive förstöring av förbindelsen.'' Min fråga till broförespråkarna blir då: Hur skall försvaret ordnas? Har det kostnadsberäknats? Försvar kan inte vara alldeles lätt. Hur skyddar man sig mot ubåtstorpeder och kryssningsmissiler? Vi kan inte minera hela Öresund. Sundet skall hållas öppet enligt internationella konventioner. Har vi råd att köpa in och sätta upp antimissilskydd typ Patriot? Nej, försvar av bron är inte realistiskt. Det måste bli fråga om att förstöra bron. Det tror jag att vi kan klara, men vi måste göra det ganska tidigt i en kris, medan vi ännu har kontroll över landfästet. Det är väl känt vad det betydde i andra världskriget att tyskarna missade att spränga bron över Rhen vid Remagen. ÖB säger vidare att en redan utbyggd försvarsanläggning måste flyttas. Har regeringen kostnadsberäknat detta? Som tredje punkt tar ÖB upp frågan om tillgången på fartyg. ÖB behöver i kris och krig många av de nuvarande färjorna för militära transporter och minutläggning. Hur skall detta klaras om minst tre av de nuvarande färjelinjerna försvinner? Skall färjor läggas i malpåse? Vad kostar det? ÖB påpekar vidare: ''Om bron förstörs genom fientlig bekämpning kan förflyttningar av vissa sjöstridskrafter samt större handelsfartyg mellan Västerhavet och Östersjön försvåras.'' Egentligen innebär det att västkust och östkust kan bli isolerade. Det är inte särskilt bra i en krigssituation. ÖB nämner även de folkrättsliga aspekterna, som jag räknar med att andra ledamöter från mitt parti kommer att ta upp i den fortsatta debatten. Så till yttrandet från Överstyrelsen för civil beredskap. Överstyrelsen skriver: ''Följande synpunkter betraktas därvid som grundläggande för ÖCBs uppfattning om en god civil beredskap. En god civil beredskap förutsätter en stark samhällsekonomi, där basen utgörs av ett livskraftigt näringsliv med förmåga att anpassa sig till nya situationer. Sådana situationer kan vara krissituationer då samhällets funktionsförmåga ställs på svåra prov. En teknisk/ekonomisk utveckling som stärker samhällsekonomin och näringslivet är därför positiv. Den ökade sårbarhet och störkänslighet en sådan utveckling eventuellt medför måste dock beaktas och motverkas genom olika åtgärder, vilka i sig kan kräva särskilda ekonomiska resurser. Den civila beredskapen gynnas i hög grad av om man inom olika samhällssektorer eftersträvar så flexibla och så litet sårbara lösningar som möjligt. Inom transportsektorn innebär det att många olika kommunikationssätt och många olika kommunikationsvägar är att föredra framför ett eller ett fåtal kommunikationsval. Ur sårbarhetssynpunkt är en tunnel att föredra framför en bro och i Öresundsfallet ett nordligt läge att föredra framför en sträckning Malmö-- Köpenhamn. Det är bättre att separera järnvägsoch landsvägstransporter än att ha dem ihop. Inom näringslivet pågår en internationalisering och en integrering mellan olika länder som kräver allt snabbare och effektivare transportmöjligheter. En fast förbindelse skulle i jämförelse med nuläget sannolikt ge snabbare transporter till kontinenten och därmed kunna stimulera näringslivet och förbättra Sveriges konkurrenskraft. Den största effekten skulle dock sannolikt vara av regionalpolitisk karaktär genom att en mer sammanhållen Öresundsregion skapas. Den ger förutsättningar för bl.a. en gemensam arbets och bostadsmarknad och är troligen en god stimulans för utvecklingen i sydligaste Sverige. För Sveriges ekonomiska utveckling skulle en fast förbindelse sålunda sannolikt vara positiv. Den tyngdpunktsförskjutning av näringslivet mot sydspetsen av Sverige som detta medför kan dock ha vissa negativa effekter ur beredskapssynpunkt. Fasta förbindelser via Öresund kommer -- om de genomförs -- att påverka hela transportinfrastrukturen långt utanför Skåneregionen. Transporttekniskt kommer järnvägens konkurrenskraft troligen att öka. Konsekvenserna för sjöfarten och hamnväsendet har inte närmare berörts i betänkandet. Det enda som diskuteras är effekterna för färjorna i Öresundsregionen. Enligt ÖCBs uppfattning torde minskningen av antalet färjor med stor sannolikhet vara underskattad. En fortsatt färjedrift kommer dessutom att vara mycket känslig för prisrelationen bro--färja. Fasta förbindelsen kommer att medföra ökad överflyttning av transporter från sjöfart till järnväg, men framför allt till landsvägstransporter -- om motorvägen byggs. En överflyttning av transporter från sjöfart till järnväg skulle naturligtvis ytterligare försämra möjligheterna för en redan hårt pressad sjöfarts och hamnnäring. Enligt flera bedömningar är handelsflottan redan i dag för liten för att klara Sveriges sjötransporter i ett kris eller krigsskede. En bro är mycket sårbar och kommer sannolikt inte att vara i funktion vid ett neutralitetseller krigsläge. De olika förslagen till fasta förbindelser ställs mot ett basalternativ som är den nuvarande färjetrafiken. Är detta rättvisande? Man bör betänka att nuvarande färjestandard har utvecklats under hotet av ett eventuellt kommande brobygge. En klar inriktning på färjeförbindelser under en längre tid skulle sannolikt medföra både bättre, snabbare och i hårt väder fungerande färjeförbindelser. Bro/tunnelförslagen via Öresund ställs inte i relation till ett alternativ med utvecklad färjedrift till Danmark och framför allt Tyskland. Måhända finns stora fördelar i ett sådant alternativ från både kostnads-, energi och miljösynpunkt. ÖCB anser sammanfattningsvis de positiva effekterna av fasta förbindelser via Öresund sannolikt vara så stora för svenskt näringsliv att -- även om förutsättningarna för den civila beredskapen försämras -- det inte finns tillräckliga motiv att avstyrka förslagen. Den strukturförändring för näringslivet som blev följden måste dock följas och särskilda åtgärder kan från beredskapssynpunkt bli påkallade. Allvarligare är de negativa effekterna för nuvarande färjetrafik samt för svensk sjöfart och hamnväsende. Dessa effekter är så allvarliga mot bakgrund av sjöfartens nuvarande kritiska situation att särskilda åtgärder kommer att bli nödvändiga för att säkerställa Sveriges behov av sjötransporter under kris och i en neutralitets eller krigssituation. Hur stora kostnader detta kommer att medföra kan i dag inte bedömas. Till detta får ÖCB återkomma då ett slutligt beslut är aktuellt''. Nu är det aktuellt med ett slutligt beslut, om jag har förstått saken rätt. ÖCB framhåller mycket tydligt den ökade sårbarhet som bron medför, även om man menar att bron är så värdefull för vårt näringsliv att man inte kan avstyrka förslaget, utan i stället bör ta kostnaderna för kompensatoriska åtgärder på grund av den ökade sårbarheten. Min fråga till regeringen blir: Har man beräknat vad dessa försvarsåtgärder kostar? Sedan dessa yttranden från ÖB och ÖCB avgavs har en majoritet forcerat fram ekonomisk anpassning till EG och beslutat att ansöka om medlemskap. Detta betyder ytterligare arbetsfördelning inom näringslivet, så att vi blir oerhört beroende av fungerande just-in-timekommunikationer med Västeuropa. Dessa kommunikationer skall nu i mycket stor utsträckning kombineras till en enda bro. Färjekapacitet försvinner. Denna enda bro kommer i en krissituation att sprängas eller skjutas bort på några sekunder. Herr talman! Är detta beredskapshänsyn i samhällsplaneringen? Är detta BIS, som vi med lock och pock försöker få kommunerna att ta? I försvarssammanhang är man överens om att beredskapshänsyn i samhällsplaneringen som regel blir billigare än att i efterhand söka hitta på kompensationsåtgärder. Har man inom kommunikationsdepartementet beräknat vad det kommer att kosta med de extra försvarsåtgärder bron kräver, nämligen att hålla färjor och hamnterminaler i malpåse?

Herr talman! Under flera år har jag på nära håll i Skåne följt diskussionerna och utredningsarbetet om fasta förbindelser över Öresund. Från att ha varit total motståndare till fast förbindelse i detta sammanhang har jag kommit fram till att en förbindelse som inte stör den känsliga vattenmiljön i Öresund och som inte ökar det redan kraftiga luftföroreningsproblem som finns på båda sidor om Öresund bör kunna accepteras. Efter flera års intensivt arbete med frågorna kring Östersjöns miljö, internationellt, nordiskt och nationellt svenskt, vet jag dock att livet under vattenytan i egentliga Östersjön, i Öresund och i Kattegatt, är starkt hotat. Det är hotat av utsläpp men också genom att utbytet av saltblandat resp. bräckt vatten har störts allvarligt samt av den starkt ökande trafiken nära kusterna. Är det då underligt att man reagerar när en proposition om en bro -- som enligt många forskare kommer att störa vattengenomströmningen -- tar så pass lätt på miljöfrågorna? Man förklarar också ganska frankt att 8 000--9 000 bilar per dygn skall åka över bron. Det är faktiskt en ökning med 50 % i förhållande till det antal som i dag fraktas med färjorna. Detta trots att Miljödelegationen Västra Skåne har utnämnt trafikens föroreningar till det allvarligaste miljöproblemet i västra Skåne. Så gott som alla trafikorganisationer och miljöorganisationer har också avstyrkt avtalsförslaget, på grund av att det var för dåligt underbyggt vad gäller miljökonsekvenser och i viss mån även vad gäller ekonomiska konsekvenser. Vi ser också att många av Sveriges havsforskare varnar för brobygget. Man skulle kunna tänka sig att frågan ändå kunde lösas, om det gjordes en ordentlig prövning ur miljösynpunkt innan projektet påbörjades, där man tog hänsyn till alla de svårigheter som kan finnas. Men jag har blivit starkt oroad av att man i propositionen endast nämner en miljöprövning enligt, som det står, naturresurslagen. Vi har nyligen haft en stor debatt här i kammaren om miljöpolitiken. Där har vi faktiskt sagt att man bör pröva sådan mänsklig verksamhet som kan vara miljöfarlig enligt både miljöskyddslagen och vattenlagen. Kommunikationsministern har nyligen själv sagt att all mänsklig verksamhet är miljöfarlig. Jag tycker nog att denna bro i allra högsta grad kan ge aningar om att det här kan finnas faror. Man måste också fråga sig vad det tilläggsarbete som det sägs skall till för att anpassa bron mer till miljön kommer att innebära. Vad har muddring för inverkan på vattenlivet? Vad betyder en konstgjord ö i en känslig vattenström? Nej, jag är inte övertygad av det som har utlovats när det gäller miljöprövningen. Därför har jag skrivit en motion där jag har begärt att man skall stärka miljöprövningen. Därför tänker jag också rösta med reservation 1 och 2. Jag har också i en motion tagit upp frågan om de rent folkrättsliga problemen. Utrikesutskottet har lugnat mig på den punkten. Det finns inga krav på en konsultation med andra stater. Ändå säger utrikesutskottet att man bör underrätta andra stater om beslutet om ett brobygge. Jag måste ändå säga att vi ofta står i denna talarstol och i varma ordalag talar om Östersjösamarbetet och om det nordiska samarbetet. När vi håller på med ett stort projekt, som alla andra länder i Östersjöområdet och i Norden kan ha synpunkter på, tycker jag att det är självklart att vi måste ha en diskussion med dem innan vi går att fatta beslut. Nu hinner vi inte med det. Men jag hoppas att kommunikationsminstern kan lova mig att vi efter det att beslut har fattats kommer att ta kontakt med andra Östersjöstater och nordiska stater för att med dessa öppet diskutera hur man kan utforma en förbindelse, så att den inte stör vare sig trafikförhållanden eller miljö. Jag tror att det är mycket viktigt. Men, som sagt, på grund av rådande osäkerhet kring miljöprövningen kan jag inte stödja utskottsmajoritetens skrivning. Jag tänker alltså rösta för reservationerna 1 och 2. I detta sammanhang vill jag också passa på att säga att det inte är länge sedan -- vi hade ju en miljödebatt här i riksdagen den 3 juni -- miljöpartiet och folkpartiet i en särskild reservation underströk att vad naturen långsiktigt tål skall vara styrande för vilka verksamheter som skall tillåtas. Därför förvånar det mig att dessa partier i dag, med tanke på nyss nämnda reservation, är beredda att utan vidare fatta beslut om en verksamhet där miljöpåverkan enligt många miljöforskare är betydande.
Herr talman! Det gläder mig att också Grethe Lundblad deklarerar att hon kommer att rösta för reservationerna 1 och 2. Jag har dock ett par frågor till Grethe Lundblad. Först och främst finns det i den här debatten sedan i morse ett återförvisningsyrkande, som skulle kunna innebära att riksdagen tar ansvar för situationen och således verkligen kräver en noggrannare behandling av det här ärendet innan vi fattar ett verkligt överlagt beslut. Det finns alltså möjigheter att återförvisa ärendet om en tredjedel av kammarens närvarande ledamöter stöder ett sådant yrkande. Jag vill gärna veta hur Grethe Lundblad ser på detta med att stöda det framställda återförvisningsyrkandet. Så något om Grethe Lundblads anslag som hon gjorde allra sist i sitt anförande och som var riktat bl.a. mot oss i miljöpartiet. Enligt Grethe Lundblad skulle vi vara beredda att utan någon miljöprövning medverka till ett beslut. Jag förstår inte riktigt vad Grethe Lundblad därmed menar, om hon avser tunnelförslaget eller vad det nu kan vara. Men om det gäller tunnelförslaget, vill jag framhålla att vi bara har krävt en utredning av det förslaget. Vi säger nämligen bara att tunnelförslaget inte har blivit lika brett utrett som förslaget om en kombinerad bil och järnvägsbro. Jag vill alltså gärna höra vad Grethe Lundblad egentligen menar med sitt anslag mot miljöpartiet och, i viss mån, även mot folkpartiet.

Herr talman! På måndag har jag kastat dräkten och i stället dragit på mig mina jeans. Då har jag bytt utsikten över kammarens bänkrader till mörkgröna bokskogar. Då hör jag näktergalen i stället för bullret från Stockholmstrafiken. Då kan jag känna syrenerna utan att doften blandas med avgaser från förbipasserande bilar. Herr talman! Det är lycka, och den lyckan och friheten vill jag kunna uppleva också om tio år, om 20 år -- ja, så länge som jag lever. Frågan är bara vilket som överlever längst, jag eller min bokskog och Östersjöns vatten. Beslutet som vi skall fatta i kammaren i dag handlar inte bara om 17 km betong mellan Sverige och Danmark. Som så många har sagt har diskussionen om en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark pågått länge. En av anledningarna är just frågan om miljön. Det gäller såväl påverkan av ytterligare biltrafik i ett redan hårt belastat område som påverkan på vattengenomströmningen i ett hav som till stora delar redan är dött. Utskottsmajoriteten påpekar i betänkandet att många prövningar och undersökningar är gjorda även när det gäller en framtida Öresundsbros inverkan på miljön. Man påpekar också att Öresundsdelegationen i sitt yttrande menar att utsläppsökningarna kommer att bli marginella i förhållande till nivån på övriga utsläpp i Skåne. Herr talman! Men denna marginella inverkan är tillräcklig för mig för att fortfarande säga nej till bron. Minsta tvekan eller osäkerhet vad gäller miljöaspekterna är skäl nog. Herr talman! I vår motion 1990/91:T93 har vi anfört vår tveksamhet inför de miljömässiga aspekterna och dessutom de ekonomiska konsekvenserna av en bro mellan Sverige och Danmark. Jag vill därför i likhet med Jan Andersson och Grethe Lundblad yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka Margareta Winberg för det anförande hon höll här. Jag tycker att det var mycket bra. Det var klarläggande, och det lade tonvikten vid miljöaspekterna, som så många av oss andra också har talat om i dag -- vi som har talat emot Öresundsbron. När jag hör Margareta Winberg tänker jag också på att man kan gratulera Socialdemokratiska kvinnoförbundet som har en ordförande som står här i talarstolen och talar på detta sätt. Kvinnoförbundet har många medlemmar, och på det sättet också ett visst inflytande via de kvinnoklubbister som finns här i riksdagen när det gäller att fatta beslut. Utöver de socialdemokratiska kvinnor som har yttrat sig i talarstolen, varav samtliga har talat emot bron, och det är några utöver Margareta Winberg, finns det faktiskt 60 socialdemokratiska kvinnor till. Utan att jag är hundraprocentigt säker, tror jag att kanske i varje fall 50 av dem har ett medlemskap, aktivt eller passivt, som kvinnoklubbister. Vad jag också tänker på när jag hör Margareta Winbergs klara ord är att jag verkligen hoppas att Margareta Winberg har medlemmarna i kvinnoförbundet som sitter i riksdagen i sin hand, i varje fall dem som aldrig tidigare har visat sig vilja förespråka bron utan som står för den miljöpolitiska och ekologiska linjen. För att hjälpa Margareta Winberg att säga det som kan vara svårt att säga, vill jag framföra en vädjan till alla dessa socialdemokratiska kvinnor. De kan faktiskt använda sin möjlighet som riksdagsledamot att rösta på rätt sätt. När riksdagen har fattat beslut i kväll, lutar det ganska tydligt åt ett visst håll. Även om majoriteten av talarna har talat för miljön och mot bron, kommer en majoritet i kammaren att trycka på voteringsknappen för bron. Även med hjälp av dessa kvinnoklubbister kommer vi kanske inte att klara den här matchen. Precis som alla de demonstranter som har funnits utanför riksdagen hela dagen har hävdat, fältbiologer, miljöförbundare osv., är det inte ''kört'' med detta beslut. Jag tror att Margareta Winberg och de socialdemokratiska kvinnorna i övrigt också förstår det. Fru talman! Det här blir en valfråga av första rang. De som röstar mot bron kommer säkert att klara sig bättre inför höstens riksdagsval. Det är jag helt övertygad om.

Fru talman! Trafikutskottet har berett finans-, skatte-, utrikes-, försvars-, jordbruks och näringsutskotten tillfälle att yttra sig över broförslaget. Endast finans och utrikesutskottet har ansett det motiverat att yttra sig. I själva verket hade naturligtvis även arbetsmarknadsutskottet bort tillfrågas. Vad kommer bron att betyda för en gemensam arbetsmarknad mellan Köpenhamn och Malmö? Dansk arbetslöshet i Malmö eller vad? Och vad betyder bron ur regionalpolitisk synpunkt? Ökad befolkningskoncentration till ett redan trångbott område? Där kunde bostadsutskottet ha haft anledning att yttra sig. Socialutskottet har inte tillfrågats. Vad betyder bron, kommer danska knarkproblem och andra sociala problem att sprida sig till Malmö? Vilka hälsoproblem kommer den ökande bilismen att leda till? Och vad betyder bron ur demografisk synpunkt -- i utbyggnaden av ett Örestad? Det borde bostadsutskottet ha haft synpunkter på. Att ärendet är så illa berett inom riksdagen att inte ens jordbruksutskottet, vårt miljöutskott, och näringsutskottet har uttalat sig är inte bara sakligt sett en skandal. Det är också bevis på att riksdagen inte inser sitt eget demokratiska ansvar. Jag skulle kunna räkna upp ett stort antal exempel på hur riksdagen genom sina beslut urholkar demokratin och flyttar besluten från denna kammare till slutna rum på olika håll. Detta broärende har varit aktuellt i över hundra år. Riksdagen har inte haft något skäl att hetsa fram det med en undermålig beredning. Jag anser det vara min skyldighet som medlem av näringsutskottet att säga vad jag förhindrades att säga i utskottet på grund av utskottets oansvariga nonchalans och regeringens dåliga planering. Det har ju påståtts att bron skulle vara av stor betydelse för handel och näringsliv. Varför har då näringsutskottet inte yttrat sig? Det finns flera tänkbara svar. Jag har inte fått något i utskottet. Man har bara sagt att man inte hade lust, att man inte hade tid, att man inte ville yttra sig. Ett tänkbart svar är att man inte trodde på påståendet att bron hade betydelse för näringsliv och utrikeshandel men att man inte ville avslöja detta. Ett annat tänkbart svar är att man inte begrep sig på ärendet. Det var för svårt. Ett tredje alternativ: Man var lat. Eller ett fjärde: Man hann inte. Ingen mer än jag av näringsutskottets ledamöter har anmält sig till denna debatt, så jag blir ensam om att försöka tolka orsaken till näringsutskottets tystnad. Artigheten förbjuder mig att påstå att utskottet var okunnigt, ointresserat eller lättjefullt, eller att bron skulle vara totalt ointressant för näringsliv och utrikeshandel. Återstår då förklaringen att det var tidsbrist som orsakade utskottets tystnad. Detta är ett verkligt starkt skäl för återremiss, inte bara till trafikutskottet utan till samtliga berörda riksdagsutskott, för en grundlig beredning. Jag yrkar alltså på återremiss. Det hindrar inte att jag vill säga något om bron ur näringslivets synpunkt, utifall att återremiss inte skulle villfaras oss, synpunkter som jag hellre hade velat ge i skriftlig form i utskottet. Det har visat sig omöjligt att finna privata finansiärer till projektet, vilket visar att näringslivet inte tror på lönsamheten i projektet. Och näringslivet förstår sig faktiskt bättre på lönsamhetsfrågor än regeringen -- det är i varje fall min övertygelse. Det är ett bra skäl för avslag. Näringslivets ointresse att ställa upp som finansiär beror kanske delvis på att näringslivet vet att sådana här stora engångsprojekt blir mycket dyrare än de ser ut att bli enligt de första kalkylerna. Jag vill påminna om den s.k. pi-regeln, som jag har haft anledning att studera under min verksamhet i näringslivet och på annat håll. Pi-regeln är att man när det gäller stora och okända projekt tar den första beräknade kostnaden och multiplicerar den med pi, dvs. 3,14. Då kommer man fram till den verkliga slutliga kostnaden. Det kan hända att det är överdrivet i detta fall -- det kanske finns bättre underlag -- men en fördubbling av kostnaden skulle ingalunda överraska mig. För utrikeshandel och näringsliv är bron enligt min uppfattning inte särskilt betydelsefull. Godsströmmarna, som i och för sig enligt vår uppfattning som miljöpartister inte bör öka, kommer i mycket begränsad omfattning att ha glädje av bron. Ingen annan än vi miljöpartister påpekar detta, att i det resurssnålare, energisnålare och småskaligare framtidssamhälle som är villkoret för global överlevnad kan vi inte fortsätta att transportera mer och mer. Vi måste i själva verket transportera mindre. Att vi miljöpartister är ensamma om att påpeka detta är beviset för att det dess värre finns bara ett miljöparti i riksdagen. Men även ur konventionenll synpunkt är bron en tvivelaktig affär. Åkerinäringen är inte intresserad. SJ är inte intresserat. Det finns dock en del av näringslivet som är intresserad. Det är bilintressena med bilförsäljare Gyllenhammar i spetsen. Han är övertygad om att bron blir en betydande vitamininjektion till ökad massbilism. Han har sannolikt rätt. Hans ointresse för ett energisnålt, resurshushållande och ekologiskt sunt samhälle är väl dokumenterat, senast förra veckan i Dagens Nyheter. För dessa intressen har regeringen och utskottsmajoriteten kapitulerat. Och inte nog med det. Det finns ingen industri som så har gynnats med skattebetalarnas pengar som våra biltillverkare SAAB och Volvo. Om det rör sig om fem miljarder under det senaste årtiondet, eller mer eller mindre, vet jag inte. Ingen vill redovisa siffrorna för tomtpriser vid försäljning av dyrbar tomtmark i centrala områden av Malmö och Uddevalla, förlustavdrag, frisläppande av investeringsfonder m.m. Siffrorna sammanställs aldrig. De hålls delvis hemliga. Bilintressena och regeringen i skön förening förtjänar inget bättre namn än miljömarodörer. Jag vill sammanfatta. Den enda del av näringsliv och utrikeshandel som definitivt gynnas är den mest miljöfarliga och energislösande. Detta borde näringsutskottet ha gett trafikutskottet till känna.

Fru talman! Margit Gennser, det är väl ingen som ifrågasätter annat än att det är majoritetens beslut som skall gälla i kammaren. Det tror jag ändå har framgått av debatten. För mig som Lundabo var det trevligt att känna en lundensisk klang i detta inslag. Men det landade fel. Med det lundensiska lynne som Margit Gennser har ser man gärna saker och ting utanför sig själv. Man engagerar sig kanske inte så våldsamt känslomässigt. Men nu är det så att människor engagerar sig i detta. Skapandet av bron hotar människor i själen. Därför har detta blivit en så stor fråga. Margit Gennser tror att kontakterna med Köpenhamn nu skall bli så mycket bättre. En borrad järnvägstunnel tar oss mellan Malmö och Köpenhamn på halva tiden jämfört med vad bilbron kommer att göra, oavsett hur fort man kör med bil eller hur fort tåget går. Tunnellösningen är mycket genare, direktare och smidigare samtidigt som den inte alls är utsatt för några störningar. Med en tågtunnel kommer Margit Gennser att kunna ta sig till Köpenhamn på halva tiden. Kan man då inte se positivt på en fortsatt utredning av en borrad järnvägstunnel, eftersom den ger precis lika goda möjligheter till förnyade kulturella och även i viss mån handelsmässiga kontakter mellan Själland och Skåne? Betänk detta, Margit Gennser!